Herr talman! Flyglinjetrafiken har på senare år haft en mycket gynnsam utveckling i Sverige. Man kan till viss del härleda uppsvinget till samlokaliseringen av inrikes-, utrikesoch chartertrafiken på Arlanda flygplats. Även det uppsving som chartertrafiken fått beror delvis på samordningen på Arlanda, eftersom det har blivit så mycket bekvämare att efter anslutande inrikesflyg göra charterresan till annat land. Tidigare skulle semesterresan som regel föregås av en tröttsam bussresa. En del av förklaringen till inrikesflygets utveckling ligger också häri, en annan i att det regionala flyget matar mer passagerare än tidigare till linjeflygets inrikesnät och till eventuell övergång till utrikeslinje. Uppsvinget i flygtrafiken beror också på högkonjunkturen. Näringslivet har haft några goda år, inrikesoch utrikeshandeln har expanderat, och i takt härmed har antalet passagerare på olika flyglinjer ökat. Men luftfartsnätet är mycket sårbart. Lönsamheten och möjligheten att expandera påverkas bl.a. av de investeringar som görs i olika flygplatser — om dessa blir en belastning eller om nätet härigenom tillförs så mycket trafik att det blir en förbättring av utvecklingen. Självfallet är en ökning av passagerarunderlaget i alla delar av landet något att sträva efter. Denna önskan låg också bakom det förslag till persontransportstöd som riksdagen nyligen behandlade och som vi moderater då motsatte oss. Skälet till detta vårt ställningstagande var att den regionalpolitiska effekt som också var motiv för stödet skulle bli ytterst begränsad och kan uppnås bättre på annat sätt, men också att kontrollen i samband med stödet skulle orsaka ett administrativt krångel — en byråkrati som inte uppvägs av den positiva effekten. Flygbolagen skulle med största sannolikhet också komma att höja priserna för att få ut sin del av transportstödet, varigenom ytterligare en del av effekten går förlorad. För att underlätta för luftfartens expansion har vi i stället föreslagit friare 97 koncessionsgivning, vilket kan leda till en positiv utveckling för flera av de små flygbolag som i allt större utsträckning vill trafikera sträckor som Linjeflyg och SAS inte har intresse för. Förutom att linjenätet härigenom kan bli tätare innebär denna ökade koncessionsgivning även en prispress på de större bolagen -— till nytta för konsumenten. Vi menar också att en avreglering av luftfartssektorn bör studeras närmare. Den utveckling av flyget som skett i USA efter avregleringen har varit mycket kraftfull och medfört lägre priser och tätare trafik. Även om USA och Sverige inte kan jämföras i detta hänseende, menar vi att ett studium utifrån Sveriges speciella förutsättningar bör göras. En viktig faktor för flygets utveckling är som sagt flygplatsinvesteringarna och att dessa görs efter marknadsekonomiska principer och bedömningar. Flygplatserna utgör ett integrerat system, där de flygplatser som bär sig hjälper till att bära kostnaderna för de icke lönsamma. Desto viktigare är det att riktiga investeringsbedömningar görs. De enda flygplatser som nu är lönsamma är Arlanda och Bromma. Arlanda är en mycket lönsam flygplats och kan komma att utvecklas ännu mycket gynnsammare genom en rad kommersiellt intressanta satsningar. Den andra lönsamma flygplatsen är som sagt Bromma. Att lägga ned Bromma flygplats med allt vad det skulle innebära av kapitalförstörelse gagnar sannerligen inte flygsektorn. Verksamheten på Bromma har efter det att Linjeflyg flyttade till Arlanda utvecklats mycket positivt, trots alla farhågor om motsatsen. Dels har Bromma blivit vad man kallar affärsflygets egen flygplats i Stockholmsregionen med närheten till Stockholms stad och det relativt korta eller i varje fall bekväma reseavståndet till Arlanda, dels har taxiflyg och skolflyg expanderat mycket på Bromma. Avgiftssättningen på en del flygplatser kan motverka en expansion. Detta gäller t.ex. Sturup, som tvingas konkurrera på mycket ojämlika villkor med Kastrup. Det gäller också i viss mån Landvetter. Avgiftssättningen borde kunna användas som instrument för ett bättre utnyttjande av vissa flygplatser utan att detta motverkar marknadens egna preferenser. Herr talman! Att luftfarten är känslig för priser, konjunkturutveckling m.m. bevisades verkligen under den nyligen avblåsta strejken. Förlusten för SAS uppgick till drygt 15 milj.kr. per dag eller sammanlagt 270 milj.kr., för Linjeflyg till ca 2 milj.kr. per dag eller sammanlagt 34 milj.kr. De svenska resebyråerna förlorade 2,5 milj.kr. per dag, och charterbolaget Scanair har förbrukat halva fjolårsvinsten. Det är, tycker jag personligen, ganska märkligt att vi kan tillåta så pass mycket småflyg — under strejken flög det omkring en mängd små plan i okontrollerat luftrum, med de risker detta onekligen innebär — när samtidigt luftfartslagen stadgar att det skall finnas flygkontrolltjänst och att flygplan alltid måste framföras i enlighet med färdplan, en färdplan som godkänns genom att färdtillstånd ges av flygledaren. All luftfart är strängt reglerad och får ske endast på de villkor som anges i luftfartslagen och i föreskrifter. Det är också ganska märkligt att lagen om offentlig anställning anger att det är förbjudet att sympatistrejka för gruppen flygledare på grund av myndighetsutövning, medan en strejk på grund av konflikt mellan två parter, arbetsgivare-arbetstagare, är tillåten. Den svenska allmänheten har nog litet svårt att acceptera nyanserna. SAS är ett treländersbolag, och den strejk som riktades mot arbetsgivaren i Sverige kom att drabba också de båda bolagsbröderna Norge och Danmark, där strejkrätt för flygledare för övrigt inte finns. Strejken har i varje fall givit klart besked om flygets känslighet för störningar, för reducering av passagerarantalet och för kostnadspåslag av skilda slag. Eftersom detta är bevisat bör vi verkligen anstränga oss för att hålla avgiftsuttag och annat som är betungande för luftfarten så lågt som möjligt. Det gäller inte enbart startoch landningsavgifter utan också t.ex. skatten på flygbensin, avgiften för besiktning för luftfartyg m.m. Herr talman! Vi har från moderata samlingspartiet föreslagit att myndighetsfunktionen i luftfartsverket skall skiljas från den affärsdrivande funktionen och att flygplatserna skall omvandlas till aktiebolag. Regeringen har visserligen, i den proposition som utskottet här behandlat, markerat en ökad marknadsinriktning av luftfartsverkets kommersiella verksamhet och en finansiering av investeringarna över riksgäldskontoret — tidigare har regeringen genom av riksdagen antagen omorganisation av luftfartsverket markerat en större avskildhet för myndighetsutövningen, dock utan att ta steget fullt ut. Vi menar emellertid att den ökade marknadsinriktning som regeringen och utskottet säger sig vilja ha kan åstadkommas bättre om det moderata förslaget om bolagsbildning av flygplatserna vinner gehör. Jag yrkar bifall till reservation 1. Beträffande riksdagens inflytande över luftfartsverkets verksamhet anser vi från borgerligt håll att riksdagen också fortsättningsvis, så som gäller för televerket, skall fastställa målen i olika avseenden samt strategierna för luftfartsverkets verksamhet och att de inte, som nu föreslås av majoriteten, skall fastställas av regeringen. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 4. I reservation 3 markerar vi från de tre icke-socialistiska partierna vår uppfattning att den företagsamhet som växer upp vid och omkring flygplatserna skall uppmuntras och bejakas. Som regel är det serviceutbud som på detta sätt kan åstadkommas genom privata entreprenörer mer marknadsinriktat än vad exempelvis en verksamhet i luftfartsverkets regi kan bli. Jag yrkar bifall till reservation 3. I reservation 4 behandlas riktlinjerna för finansiering av luftfartsverkets investeringar. Regeringen och utskottet föreslår att finansieringen skall ske genom riksgälden. Enligt vår mening innebär en upplåning via riksgäldskontoret att luftfartsverket tvingas till en omständlig och ineffektiv hantering för att tillgodose sitt behov av lånemedel för investeringar. Den bästa ordningen är i stället den att luftfartsverket ges möjlighet att genom ett eget finansieringsinstitut eller bolag låna direkt på kapitalmarknaden på marknadsmässiga villkor — i synnerhet som den upplåningen till stor del är avsedd för kommersiella investeringar. Att en regeringen underställd myndighet måste använda ett av riksdagens organ för att kunna finansiera investeringar anser vi dessutom vara en felaktig ordning. Vi vill därför att åtgärder vidtas för att bilda ett investeringsinstitut för luftfartsverket, och jag yrkar därmed bifall till reservation 5. Vi vill att förutsättningarna för en liberalisering av luftfartspolitiken och för en ökad konkurrens skall studeras ur svensk synvinkel. Syftet med en sådan studie är att söka utröna om den prispress och den positiva utveckling av luftfarten som uppstod i USA genom avregleringen och den ökade konkurrens som då blev följden kan åstadkommas också här. Därmed yrkar jag bifall till reservation 6. Det är viktigt för hela flygnätets skull — inte minst gäller det de ekonomiskt svaga delarna — att lönsamma flygplatser som Bromma behålls och också fortsättningsvis ingår i det statliga flygplatssystemet. Att lägga ned Bromma är kapitalslöseri och skulle innebära en press på Arlanda trafikmässigt som inte kan accepteras. Bromma tar nämligen mycket av den småflygplanstrafik som förorsakar kapacitetsbegränsningar för Arlanda, eftersom småflygplanen är långsammare men ändå kräver i princip samma service som de större luftfartygen. Även om en tredje bana snabbt kommer till på Arlanda, vilket under alla omständigheter är nödvändigt, behövs Bromma för de mindre planen, för skolflyg, för affärsflyg och som kompletteringsflygplats. Inte minst viktigt är det att Bromma ingår i det trafikala-ekonomiska systemet av statliga flygplatser vars förlustflygplatser delvis bekostas av dem som går med vinst. Den flygplats söder om Stockholm som är föremål för diskussion kommer med all sannolikhet att bli en icke ekonomiskt bärande flygplats, såvida man inte begränsar anspråken i fråga om investeringar till i princip vad som redan finns. Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 8. Herr talman! I ett särskilt yttrande tar vi upp problemen med de höga avgifterna för efterbesiktning av luftfartygs luftvärdighet. Avgifterna är för närvarande desto orimligare som någon egentlig besiktning inte äger rum utan sker i form av stickprovskontroll. Enligt det aviserade förslaget om ändring i luftfartslagstiftningen kan emellertid luftvärdighetsbevis komma att utfärdas tills vidare, vilket bör leda till glesare kontroller och därmed lägre kostnader. Som sagt, herr talman: Jag yrkar bifall till samtliga de reservationer som underskrivits av moderata företrädare och i övrigt till utskottets förslag.

Herr talman!

Också när det gäller Bromma delar vi i princip reservanternas uppfattning, innebärande att den flygplatsen bör få vara kvar.

Utredningens överläggningar pågår just nu, och vi menar liksom utskottsmajoriteten i övrigt att det vore olyckligt om utskottet i det läget gjorde något uttalande. Det är trots allt fråga om en förhandlingssituation, där man inte skall visa alla kort, och vi har därför inte anslutit oss till reservationen. Jag har dock här för att ingen oklarhet skall råda på denna punkt velat framhålla att vi principiellt anser att Bromma flygplats bör vara kvar. Herr talman! Jag vill nu kommentera situationerna för flygplatserna Landvetter och Sturup. Trots att det har skett en kraftig stegring av trafiken på inrikesnätet har trafiken på dessa flygplatser långt ifrån kommit upp till planerad nivå. Självfallet måste marknadssituationen vara avgörande för vilka flyglinjer som skall trafikeras och för vilka flygplanstyper som man skall använda, men vi menar att Linjeflyg och SAS genom det sätt på vilket dessa företag använder sina resurser styr bort mycken trafik från såväl Sturup som Landvetter. Jag kan som exempel nämna att man dessutom med de arrangemangen i onödan belastar Arlanda. Nyligen har man lagt ned direktförbindelserna mellan Göteborg och Landvetter, vilket gör att resenärerna däremellan tvingas att mellanlanda på Arlanda och därmed ökar trängseln där. Detta är naturligtvis olyckligt och leder dessutom i vissa fall till ett trafikbortfall på Landvetter. Jag skall nöja mig med dessa exemplifieringar. Men vad som är än allvarligare är att SAS i sin strävan att göra Köpenhamn till ett flygtrafikens nav i Norden uppenbart diskriminerar flygplatserna Landvetter och Sturup när det gäller taxesättningen. Det finns exempel på att man på väg mot kontinenten kan tjäna hundratals kronor på att mellanlanda i Köpenhamn i stället för att ta direktflyg från Landvetter till den aktuella platsen. Detta kan inte vara rimligt och är direkt negativt för utnyttjandet av de statliga investeringar som har gjorts på flygplatserna Landvetter och Sturup. Glädjande nog har utskottet varit enigt i fråga om att understryka vikten av att inte SAS och Linjeflyg agerar på ett sådant sätt att underlaget för god service och trafikutveckling på Landvetter och Sturup undergrävs. Jag finner ingen anledning att gå in djupare på dessa problem. Jag har velat redovisa dem, eftersom de behandlas ganska ytligt i utskottets betänkande. I princip är det nämligen inte luftfartsverket som har att bestämma över SAS och Linjeflygs taxesättning — när det gäller taxesättningen är det i första hand fråga om SAS — och över deras linjedragning och prissättning. Om man skall kunna göra någonting krävs det att regeringen direkt utnyttjar sina möjligheter att påverka SAS, så att företaget inte i framtiden fortsätter att avgiftsmässigt diskriminera flygplatserna Landvetter och Sturup. Herr talman! Jag nöjer mig med dessa kommentarer.

Herr talman! Det är väl ganska uppenbart att vi på olika sätt gjort oss alltmer beroende av flyget, och därför har luftfartens betydelse kommit i fokus under de senaste veckorna. Av den anledningen är det naturligtvis viktiga frågor vi nu behandlar. Luftfartens organisation och luftfartsverkets investeringar och verksamhet är frågor som har stor betydelse och som med all säkerhet kommer att få än större betydelse i framtiden för oss alla. Den omorganisation som riksdagen i höstas beslutade om när det gäller luftfartsverkets verksamhet borde ha gått längre och helt skilt myndighetsdelen från rörelsedelen. Det finns starka skäl att helt avskilja de olika funktionerna från varandra. Flygsäkerhetsfrågorna borde enligt vår mening skiljas från den övriga verksamheten. Luftfartsverkets övriga uppgifter, som t.ex. att svara för den civila luftfartens markorganisation, att driva och förvalta statens flygplatser för civil luftfart och att verka för en utveckling av den civila luftfarten, skulle i ett sådant läge mycket väl kunna drivas i bolagsform. Allteftersom flygtrafiken ökar är det naturligt att också trafikantkraven ökar, och därmed stiger kraven på effektivitet inom luftfartsverket. Flygets kunder kommer att i allt högre grad ställa servicekrav på våra flygplatser, och då är det viktigt att man tillmötesgår kunderna med ett rikt serviceutbud som på ett marknadsinriktat sätt tillgodoser deras krav. Det bästa sättet att tillgodose sådana trafikantkrav är att i möjligaste mån uppdra åt privata entreprenörer att svara för servicen vid våra flygplatser. Detta bör gälla alla de affärsinriktade delarna av verksamheten, på och i anknytning till våra flygplatser. Flera utredningar har genom åren visat det angelägna i att flygsäkerhetsfrågorna ställs under myndighetsansvar, samtidigt som utredningarna visat att det skulle vara en stor fördel om frågorna kunde behandlas avskilda från de ekonomiska hänsyn som följer med kopplingen till affärsverksformen. Riksdagens revisorer har uppmärksammat frågan om en delning av luftfartsverket och i en promemoria ifrågasatt om de myndighetsutövande verksamheterna borde bytas ut och om en ny myndighet skulle bildas. Vi anser att riktlinjerna för luftfartsverkets investeringar tills vidare bör godkännas av riksdagen. Vi anser dock att luftfartsverket skall ges möjlighet att t.ex. genom bildandet av finansieringsbolag eller finansieringsinstitut kunna låna de medel som erfordras för investeringar direkt på kapitalmarknaden, naturligtvis på marknadsmässiga villkor. Detta skulle vara det lämpligaste sättet att finansiera investeringar som till stor del avser kommersiella ändamål. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4 och 5, vilka är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar. Sven-Gösta Signell sade att det vid utskottsbehandlingen inte framkom någonting som tydde på en diskriminering från SAS sida av Göteborgs — eller Landvetters — flygplats. Jag har emellertid i min hand material som visar att det exempelvis på godssidan är dyrare att skicka ett kolli på 1 ton från Landvetter direkt till Chicago än om man låter samma kolli omlastas på Kastrups flygplats. Det skiljer hela 700 kr. till direktförbindelsen från Landvetters nackdel. Jag menar att detta är ett tydligt exempel. Ett annat exempel är, att om man skall flyga från Norrköping till London, så blir det 255 kr. dyrare om man låter färden gå över Landvetter i stället för Kastrup. Det finns inget avståndsmässigt motiv för att det skulle vara dyrare att flyga över Landvetter, men det är det faktiskt. Motsvarande förhållanden gäller om man tittar på resor till Paris etc. Även från SAS synpunkt borde det vara angeläget att i stället för att koncentrera trafiken till Kastrup se till att man klarar den trafik man redan har. Det finns något som kallas Outlooks Resepanel, vilken består av 300 affärsresenärer. Jag skall citera några av de synpunkter som denna panel har på olika flygplatser. Man skriver: ”Undvik Kastrup! Dvs fler internationella direktflyg från Göteborg och Stockholm.” Man säger vidare: ”Viktigt att flygplatsen är bra, jag undviker Kastrup.” Man säger också: ”Flyger nästan bara SAS, Braathen . Mycket missnöjd med SAS minskade service på vissa linjer, tex Göteborg-Oslo — — =.” Detta menar jag talar för att man från SAS sida bättre bör utnyttja de gjorda investeringarna på Landvetter och Sturup. Där finns en stor reservkapacitet att utnyttja.
Herr talman! Med anledning av Sven-Gösta Signells inlägg om avgifterna på t.ex. Sturup och kostnaderna för hela flygsystemet, vill jag upprepa vad jag sade: Flygplatserna utgör ett kostnadsintegrerat system. Vårt förslag om att detta system skall skötas i bolagsform skulle innebära en ännu bättre fördelning och en bättre marknadsinriktning. Det skulle vara möjligt för ett bolag att bedriva en ekonomiskt riktig verksamhet på ett helt annat sätt — det blir till fördel för både luftfarten, skattebetalarna, resenärerna och de anställda. Bolag betalar t.ex. egenavgifter, skatt, moms osv., och det ger staten inkomster. Bolag bedömer marknadsekonomiska förutsättningar och lönsamheten i olika investeringar på ett annat sätt än man gör inom offentlig verksamhet. De hyr t.ex. in tjänster, som kan göras effektivare av en entreprenör. De bedömer avkastningen utifrån marknadsekonomiska principer när det gäller investeringar. Avgifterna är utan tvivel högre på Sturup än på t.ex. Kastrup. Jag villi det sammanhanget hänvisa till trafikutskottets betänkande, som vi nu behandlar. Där påpekas att luftfartsverket bör sträva efter att nå balans mellan intäkter och kostnader och att när den balansen har nåtts taxehöjningarna bör ske i långsammare takt och i genomsnitt understiga den allmänna prisutvecklingen. Detta tyder på ett medvetande om hur taxesättningen påverkar hela systemet.

Herr talman! Med anledning av regeringens proposition 1984/85:163 om barns ansvar för rättegångskostnader i mål om underhåll har det endast avgivits en motion. Det är jag själv som står för motionen, och jag tar upp två frågor i samband med propositionen. 2. Tillkännagivande till regeringen om en enhetlig terminologi i vad gäller ungdomar 15 — 18 år och åren därefter. Som framgår av propositionen anses barnet vara part i målet när det gäller mål om underhållsbidrag. Jag delar föredragande statsrådets mening att det ter sig stötande att barn skall belastas med den vinnande motpartens rättegångskostnader, när barnet är den tappande parten. Genom den nu aktuella propositionen och utskottets betänkande tas ett steg på vägen för att komma till rätta med detta problem, om betänkandet godtas av riksdagen. Detta löser emellertid inte problemet på ett mera slutgiltigt sätt. Jag anser det bäst att man söker finna en ordning där rättstvister om underhållsbidrag kan undvikas eller kan uppkomma endast i undantagsfall. En sådan ordning tror jag skulle kunna nås om beredningen i regeringens kansli drevs vidare på grundval av ensamförälderkommitténs betänkande. Lösningen skulle då kunna bli att en samordnad administration upprättades för underhållsbidrag och bidragsförskott. Tvister skulle prövas inom försäkringskassorna och inte vid allmän domstol. Överklagande skulle kunna ske till försäkringsdomstol. Åstadkommes en sådan lösning utgår jag ifrån att normeringen, som skall ligga till grund för bedömningar, blir generös mot alla parter och att överklaganden därför blir ovanliga. En sådan ordning skulle ligga i linje med den besparingsiver som visats inom domstolsväsendet under senare tid. Nu säger föredragande statsrådet att någon lagstiftning i enlighet med kommitténs förslag på den punkten för närvarande inte är aktuell. Min avvikande mening består i att jag anser att en fortsatt beredning borde ske redan nu. De terminologiska frågor som jag tagit upp — jag anser att man i lagar och offentliga handlingar inte bör kalla personer över 18 år barn och att ungdomar mellan 15 och 18 år skall benämnas just ungdomar — har fått en rätt positiv skrivning i utskottets betänkande. Man utgår ifrån att de här frågorna blir föremål för uppmärksamhet. Herr talman! Huvudsyftet med min motion var att få de här frågorna speciellt uppmärksammade. Det syftet har jag uppnått även om motionen — som nästan alla andra motioner — avstyrkts. Jag har därför nöjt mig med ett särskilt yttrande i de här frågorna och har därför inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall bara göra två korta kommentarer. Frågan om barns ansvar för rättegångskostnader har diskuterats här i kammaren vid olika tillfällen under en följd av år. Det förslag som riksdagen nu har möjlighet att bifalla tillgodoser i allt väsentligt de synpunkter och önskemål som framförts i tidigare debatter. Man kan visserligen säga att det nu aktuella förslaget bara är ett första steg. Per Israelsson antydde — och jag kan hålla med om det — att man mycket väl kan konstruera andra lösningar som går längre, ja, mer radikala lösningar, kanske man t.o.m. kan säga. Men vilket sådant alternativ man än konstruerar kostar det rätt mycket pengar. I dagens statsfinansiella läge, där det finns så många angelägna saker att prioritera, har majoriteten ansett att vi inte nu kan prioritera förslag som går längre än det som i dag förelagts riksdagen. När det sedan gäller Per Israelssons andra önskemål, att lagutskottet redan i dag skulle göra ett uttalande om fortsatt beredning av ensamförälderkommitténs förslag och de remissvar som har inkommit på den utredningen, vill jag säga att utskottet i dag inte förfogar över allt det material som inkommit. Vi har inte någon fullständig inblick i allt detta material och kan följaktligen inte i dag göra något uttalande.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

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra ett förtydligande till kulturutskottets betänkande nr 19. Man skulle nämligen lätt kunna få intrycket att Sverige i år ökar budgeten för kultursamarbete i Norden med endast 100 000 kr. Jämför man siffrorna från i fjol med årets förslag, kan det se ut så. De olika ländernas andelar av Nordiska rådets budgetar bestäms emellertid genom en särskild fördelningsnyckel. Denna fastställs för varje år och innebär att kostnaderna skall fördelas rättvist mellan länderna. Fördelningsnyckeln för 1986 har för Sveriges del fastställts till 37,2 90, medan den för innevarande år var 39,9 96. Detta innebär att skillnaden jämfört med vad vi bidrar med i år är större än de 100 000 kr. som kan utläsas av betänkandet. Jag har velat klarlägga detta, så att inget missförstånd skall uppstå. Självfallet yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 28 behandlas ett antal motioner om stålindustrin. Det är först ett antal vpk-motioner rörande Svenskt Stål AB, järnsvampsverk, tunnplåtscentrum i Dalarna samt omstrukturering av specialstålsindustrin. Motioner med liknande lydelse har behandlats av kammaren ett antal gånger tidigare. Jag kommer därför att i mitt anförande koncentrera mig på den motion som behandlar hävande av förbudet mot export av skrot. Förbudet mot export av skrot tillkom 1927. Orsaken därtill går egentligen tillbaka så långt som till Versaillefreden, då Tyskland ålades i krigsskadestånd att exportera skrot till subventionerat pris till Polen. Det krigsskadeståndet var slutfört 1927. I samband därmed begärde man från svensk stålindustri att ett förbud mot export av skrot skulle införas i Sverige temporärt under ett antal månader för att man därmed skulle undvika en alltför stor export till Polen av skrot från Sverige. Detta förbud har kommit att förlängas och är fortfarande i kraft. Vi bedömer detta såsom en mycket otidsenlig reglering av marknaden, som i dag återfinns i tämligen få länder. Ett totalförbud mot export av skrot finns i dag endast i Norge, Finland och Österrike. Vi är medvetna om att det finns en begränsning av export av skrot även från vissa av länderna inom EG. Det gäller framför allt Belgien, Danmark och Irland. Men i övrigt förekommer en handel med skrot över gränserna. Vi tycker därför att det nu är tid att genomföra en stegvis avreglering av den skrotreglering i form av exportförbud som Sverige i dag har. Genom förbudet mot export av skrot har vi internt inom Sverige fått ett något högre skrotpris än i många av våra konkurrentländer. Det innebär en form av kartellbildning, där Järnbruksförnödenheter sköter upphandlingen av skrot gemensamt för järnbruken. Därmed finns endast en köpare. Får man en något högre prisnivå på skrot som mer rimmar med den internationella nivån kommer det att bli mer lönsamt att samla in skrot. Det kommer också att medföra en förbättring av miljön. Dessutom talar mycket för att man kommer att kunna öka mängden av skrot som faller i Sverige för återanvändning inom stålindustrin. Vi tycker även att det innebär ett egenvärde i sig med en fri marknad även när det gäller handel med stålskrot. Vi vill även peka på att de omtalade riskerna för att man från Sverige skulle komma att exportera betydande mängder skrot ändå är tämligen små. Så stor är nämligen inte skillnaden i prisnivå mellan Sverige och våra närmaste grannländer. Dessutom är skrotet relativt sett per ton utomordentligt dyrbart att transportera. Bara detta i sig försvårar handeln som sådan.

I det avseendet tycker jag personligen att vpk:s agerande i utskottet, som redovisas i form av reservationer, förefaller något inkonsekvent. Man pläderar hårt för järnsvampverk men vill samtidigt bibehålla exportförbudet för skrot. I reservationerna 6 och 7 vid utskottets betänkande föreslår vi en treårig avvecklingsperiod av exportförbudet, detta för att möjliggöra en så skonsam övergång som möjligt för de stålverk som är mycket beroende av skrot som råvara. Vi har då möjlighet att under den perioden följa konsekvenserna och tillämpningarna väldigt noga och möjligheter att ingripa om något skulle gå allvarligt snett. Samtidigt har den svenska regeringen under den treårsperioden möjlighet att kraftfullt agera för att exportförbuden skall hävas i de länder som fortfarande har sådana, för att ytterligare förbättra och liberalisera handeln på detta område. Det kan även finnas anledning att lägga märke till att det malmrika Sverige har ett stort antal skrotbaserade verk, medan man på kontinenten med en friare handel med skrot har relativt många malmbaserade verk. Det är något märkligt att ett sådant förhållande har uppstått. Jag tror att exportförbudet för skrot är en av orsakerna till denna utveckling. Vi tycker att det är rimligt att försöka få en mjuk avveckling av exportförbudet, och vi tycker att det är riktigt att försöka få en marknadsekonomi även på detta område, att det blir en friare handel. Med dessa motiveringar och med avsikten att det skall ske en mjuk avveckling ber jag att få yrka bifall till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! För att medverka till att det här betänkandet kan klaras av i dag skall jag begränsa mitt inlägg till några korta kommentarer om reservationerna 6 och 7. Från liberal utgångspunkt är ställningstagandet mot exportförbudet för skrot naturligt. Framför allt är det vår övertygelse om att Sverige måste slå vakt om frihandelssystemet som leder oss fram till att förbudet snarast måste avskaffas. Också på det här området är inskränkningar av den fria handeln över gränserna till men för svensk industri och därmed för vår sysselsättning. Jag är medveten om att det i ett kortsiktigt perspektiv går att ta fram argument också för motsatsen. Och jag har naturligtvis förståelse för framför allt de mindre handelsstålverkens bekymmer för sin råvaruförsörjning. Men inte ens från denna snävare utgångspunkt tycker vi att exportförbudet går att försvara. Och det är absolut inte entydigt att förbudet faktiskt underlättar råvaruförsörjningen. Dels skulle en friare marknad för skrotet öka utbudet av inhemskt skrot, dels skulle möjligheten öka för alternativa järnvaror att framgångsrikt konkurrera med skrot i ståltillverkningen. För folkpartiet är naturligtvis den uppenbart konkurrenssnedvridande effekten av exportförbudet inte heller acceptabel. Även om det går att diskutera vad som är rätt pris — så är det ju alltid i en reglerad marknad —- tyder det mesta på att priset på inhemskt skrot är lägre än det skulle ha varit på en fri marknad. Näringsfrihetsombudsmannen har också klart uttalat att prisnivån har legat betydligt lägre i Sverige under senare år än i många västeuropeiska länder. Men förutom de här två grundläggande skälen för att ta bort exportförbudet finns det ytterligare ett som inte är direkt näringspolitiskt betingat. Jag tänker då på miljöaspekten, alltså att det system vi nu har direkt motverkar att t.ex. skrotbilar kommer bort från vägkanter och parkeringsplatser. Det finns tiotusentals bilvrak som i dag inte tas till vara därför att det helt enkelt inte lönar sig. Samma sak gäller gamla lantbruksmaskiner, kasserade vitvaror och en mängd andra grejor som nu i stället för att vara en råvaruresurs skräpar ner i naturen eller hamnar på soptippen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! Med hänsyn till tiden skall jag fatta mig mycket kort. I detta betänkande från näringsutskottet besvaras annars en mycket omfattande motion från vår sida om en nationell stålpolitik. Vi har också en motion som tar upp frågan om järnsvampsverk i Sverige. Den nationella stålpolitiken är ingen nyhet för i år. Vi har ett flertal år framlagt liknande motioner som besvarats i samma utskott. Därför kan man ju hänvisa till tidigare debatter. Jag skall bara i stora drag nämna vad motionen går ut på. Den följs upp av reservationer till utskottsbetänkandet av Jörn Svensson. Vi noterade att det har skett en mycket stor omstrukturering av den svenska stålindustrin under senare år. Den största händelsen var bildandet av SSAB när det var verklig kris i den svenska stålindustrin. Vid det tillfället hävdade vi att man borde ta ett stort grepp över hela stålindustrin och föra en nationell stålpolitik. Så blev det inte. Man tog hand om handelsstålet vid det tillfället och sköt upp frågan om specialstålet. Det senare har fått en sorts lösning först under senare tid. Ståltillverkningen i Sverige har ju varit uppdelad på de s.k. bruksorterna. Många sådana bruksorter har haft mycket stora problem i samband med omställningen i Sverige. Jag är själv från en ort som fortfarande kan betecknas som bruksort, och jag vet vilka effekter detta har fått. Vi har alltså påyrkat att man redan nu skall lägga fast en svensk stålpolitik för 1990-talet. Vi menar att de investeringar som gjordes i samband med SSAB:s bildande och som håller på att göras genom en omstrukturering inom specialstålsindustrin blir föråldrade inom ett årtionde. Redan en bit in på 1990-talet kan det vara aktuellt att ha planer för framtiden. Vi menar att om Sverige skall ha en lönsam stålindustri som kan sysselsätta folk, måste vi ligga långt framme vad gäller forskning och utveckling. Det är detta vi skall leva på för att vara lönsamma. Det är dessa frågor vi tar upp i motionen om en nationell stålpolitik. I motionen om järnsvampsverk i Sverige menar vi att man måste driva på den utredning som pågår om byggande av ett järnsvampsverk i anslutning till malmfälten i Norrbotten. Vi menar att om det finns utrymme för mer än ett järnsvampsverk bör det andra förläggas till Berslagen. Bergslagen, som jag själv bor i, är en region som är mycket hemsökt av strukturomställningar i stålindustrin, av arbetslöshet, nedläggning osv. Senast är det Fagersta som vid omstruktureringen av specialstålsindustrin råkat mycket illa ut. Av tidsskäl stannar jag vid detta och yrkar bifall till de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet och där Jörn Svenssons namn finns med.

Herr talman! Detta ärende är föranlett av sex motioner som berör frågor om stålindustrin, skrotfrågor, andra råvarufrågor men även utvecklingsoch strukturfrågor. Också situationen i Bergslagen tas upp och redovisas i detta betänkande. Jag tänker försöka korta av mitt anförande genom att inte redogöra för alla de uppgifter som finns i betänkandet. Skrotfrågorna har ju under en följd av år behandlats i riksdagen. Tidigare har det mest varit fråga om tillgången på skrot, järnsvamp som ersättning för skrotet eller de nya råjärnsprocesserna som varit aktuella i diskussionerna. Nu kommer frågan upp om att häva det exportförbud på skrot som råder i Sverige. I det här ärendet har ett antal remissinstanser yttrat sig. Man kan konstatera att skrotföretagen och deras organisationer ställer sig bakom förslaget att häva förbudet. Stålindustrin och smältverken avvisar däremot förslaget om att slopa exportförbudet. Man menar att förslaget är orimligt och hänvisar till de förhållanden som råder på den internationella marknaden. Importen av skrot har under senare år ökat kraftigt. Man beräknar att cirka hälften av skrotbehovet 1985 måste täckas med import. Det ökade behovet av skrot inom stålindustrin beror främst på att en allt större andel av ståltillverkningen är skrotbaserad men också på att stålproduktionen, i varje fall under det senaste året, har ökat. Råvaruförsörjningen har vid flera tillfällen varit föremål för utredningar och överväganden. Det har skett genom Jernkontoret men också i samband med olika planer på att genomföra och bygga järnsvampsverk i landet. Dessutom har olika alternativ studerats, t.ex. en ökning av den malmbaserade produktionen och de nya råjärnsprocesserna. När det gäller frågan om upphävande av gällande exportförbud på skrot måste man understryka att syftet med förbudet är att ståloch metallverken skall ha en tryggad tillgång på skrot. De länder som har skrotbrist har i regel också exportförbud. Därför skulle den svenska industrin genom ett ensidigt hävande av exportförbudet i Sverige drabbas hårt i konkurrenshänseende. I och för sig anser utskottet att en fri handel är att föredra, men den handelspolitiska utvecklingen synes snarare gå åt motsatt håll. Inom EG diskuteras åtgärder som syftar till att man genom ett system med skattestimulanser och leveransåtaganden skall garantera den egna industrins skrotbehov. Även om det handespolitiska läget verkar vara sådant att möjligheterna till friare regler inom den internationella skrothandeln inte är särskilt stora, menar vi att regeringen ändå bör verka i en sådan riktning att lättnader kommer till stånd. Kommerskollegium granskar både den svenska och den internationella skrotmarknaden. Man avser därvid att särskilt försöka klarlägga hur exportförbud och dispensregler hanteras i praktiken runt om i världen. Dessutom pågår också inom branschen en undersökning som syftar till att belysa varför skrotfallet inom Sverige inte blivit så stort som väntat. Därför bör staten inte nu engagera sig ytterligare i utredningar om skrotförsörjningen. De övriga frågor som tas upp i utskottsbetänkandet har vi diskuterat vid ett flertal tillfällen här i kammaren. Vi har från utskottsmajoriteten inte funnit anledning att föra fram några andra synpunkter än vi har gjort under senare år. Med hänvisning till de diskussioner som tidigare har förts när det gäller de olika frågor som har aktualiserats ber jag, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Som framgått har jag i en motion hemställt att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett ”skrotande” av exportförbudet på skrot. Nu finns det många olika sorters skrot — vi har cirkulationsskrot, dvs. skrot som härrör från det egna järneller stålverket, vi har köpskrot, som härrör från den allmänna marknaden, och vi har verkstadsskrot och uppsamlingsskrot samt importskrot. Slutligen har vi yttrandeskrot, till vilket näringsutskottets majoritetsyttrande över min motion hör. Det är samma gamla rostiga argumentering över hur omöjligt det är att skrota exportförbudet på skrot som vi har hört i flera årtionden. Herr talman! Det är något rörande rostigt över hela denna situation, när man erinrar sig att exportförbudet på järnskrot infördes redan 1927! Men då betingades detta av alldeles speciella förhållanden på den europeiska skrotmarknaden, vilket föranledde Kungl. Maj:t att hemställa om införandet av exportförbud på smidesjärnskrot. I yttrandet över denna hemställan uttalade dåvarande kommerskollegium att den uppkomna situationen kunde antas vara av övergående natur och ytterst förorsakad av extraordinära ingrepp och rubbningar i handelsförhållandena. Situationen tycktes därför kunna innebära ett hot mot den svenska järnindustrin och tillfoga denna betydande svårigheter. Av dessa skäl — och inga andra — förordade kommerskollegium bifall till fullmäktiges framställning. Följande år, i proposition 1928:26, föreslogs en förlängning med ytterligare sex månader. Dåvarande statsråd ansåg det angeläget att exportförbudet, i avvaktan på mer normala förhållanden på den internationella marknaden, i huvudsak tills vidare upprätthölls. Departementschefen — det var statsrådet Hamrin — sade sig därvid ingalunda förbise att upprätthållandet av ett dylikt förbud, ur principiell synpunkt, kunde betecknas såsom en avvikelse från den i och för sig riktiga handelspolitik som fördes från Sveriges sida och som innebar en strävan att medverka till återställandet av ett fritt internationellt varuutbyte. Men i riksdagen tycks tiden ha stått stilla under alla de 57 år som förflutit sedan dess. Eller är det möjligen så, herr talman, att man lika litet då som nu kunde ta statsråds uttalanden på allvar? I årets budgetproposition läser vi nämligen i bil. 1, s. 19, följande av finansminister Feldt: ”I syfte att motverka en protektionistisk utveckling verkar den svenska regeringen för en fortsatt avveckling av handelshinder.” Hur i all världen kan man då, herr talman, fortfarande från näringsutskottets majoritet få höra att allt bör bli vid det gamla, så som det bestämdes år 1927, nämligen att vi bör bibehålla exportförbudet på skrot? Utskottet presterar en argumentering som hör hemma på 1920-talet, absolut inte på 1980-talet. I sin motivering för avslag på min frihandelsvänliga motion skriver sålunda utskottet på s. 20: ”Den internationella skrothandeln är starkt begränsad och instabil. Så länge som dessa förutsättningar råder i vår omvärld kan det svenska exportförbudet inte hävas.” Med den argumenteringen kan aldrig några exportförbud hävas i detta land. Skall vi någonsin få en vettigare syn på detta utomordentligt protektionistiska inslag i svensk handelspolitik, måste vi antingen skrota näringsutskottet eller byta ut majoriteten. Jag är naturligtvis för den senare lösningen. Fakta är följande, herr talman: Det är inte alls så som näringsutskottet hävdar, att andra industriländer också har exportförbud och att vi därför inte ensidigt kan slopa vårt förbud. Det är tvärtom så att skrotexport är regel, inte undantag, i jämförbara länder. Från nio länder, med USA, Västtyskland, Storbritannien och Frankrike i spetsen, förekommer export av stålskrot. Inte mindre än en tredjedel av dessa länders skrot exporteras. Och i vad gäller de länder som är medlemmar i EG gick 40 96 av skrotexporten till andra länder. Ett hävande av detta atavistiska exportförbud på skrot skulle inte alls leda till att allt skrot försvinner ur vårt land, som förbudsivrarna hävdar. Däremot skulle den konstlat låga prissättning som möjliggörs genom exportförbudet upphöra. Hade vi ett marknadsbestämt skrotpris i vårt land, jämförbart med andra länders, skulle mer skrot komma fram i vårt land. Och de svenska stålverken skulle få konkurrera med andra länders stålindustri på likvärdiga villkor. Det är obegripligt hur Sverige, detta förment frihandelsvänliga land enligt utrikeshandelsminister Hellströms många tal, kan vidmakthålla exportförbudet på skrot. Läste ni gårdagens tidningar så observerade ni väl att den svenska stålindustrin i fjol var en av de lönsammaste i världen. När en stor del av de europeiska och amerikanska stålföretagen gick med förlust, kunde de svenska redovisa miljardvinster. Den rådande situationen innebär att den svenska skrotbranschen och den svenska verkstadsindustrin subventionerar de svenska stålverken med hundratals miljoner kronor per år. Upphävde vi förbudet, skulle priserna på skrot stiga till marknadsmässigt motiverade nivåer, och det skulle bli lönande att exportera skrot och mindre lönande att importera. Därigenom skulle vår bytesbalans förbättras. Låt mig, herr talman, sluta med att citera en berömd amerikansk ekonom, framlidne Frank H. Knight, som i många år verkade vid Chicagouniversitetet och bl.a. undervisade Milton Friedman. Han yttrade: ”Om bildade människor inte kan eller inte vill förstå att om man fastställer ett pris under marknadsnivån, skapar man ofrånkomligen en ”brist” så är det svårt att tro på nyttan av någon som helst undervisning på detta område.” Därför, herr talman, är det naturligtvis ännu svårare att tro på nyttan av detta inlägg i Sveriges riksdag, där alla beslut realiter redan är fattade långt innan talaren fått ordet! Till riksdagen Härmed får jag hemställa om att bli entledigad från mitt uppdrag som riksdagsledamot med verkan fr.o.m. den 1 juli 1985. Stockholm den 22 maj 1985 Curt Boström

Fru talman! Margaretha af Ugglas har ställt följande frågor till mig: Har regeringen vid pågående förhandlingar med Vietnam om framtida bistånd till Vietnam fått a) bindande garantier för att tvångsrekryteringen och tvångsarbetet vid Vinh Phu-projekten omedelbart skall upphöra? b) utfästelser för när Vietnam skall dra tillbaka sina trupper från Kampuchea? Sveriges bistånd är långsiktigt. Vid upprepade tillfällen har jag redovisat utgångspunkterna för Sveriges utvecklingssamarbete med Vietnam. Beträffande Vinh Phu-projektet har Sverige kontinuerligt sökt bidra till att förbättra levnadsoch arbetsvillkoren för de vietnameser som arbetar vid projektet. Satsningar har bl.a. gjorts på extra matransoner och förbättrade bostäder för dem som arbetar vid bruket. Nu står skogsarbetarnas villkor i fokus. Det bör inte vara nytt för någon att människor i ett fattigt land som Vietnam lever under ytterst svåra villkor. Detta är dess värre inte ovanligt heller i andra u-länder. Under våren 1985 har Vietnam fattat beslut om att öka ransonerna och bidragen till skogsarbetarna samt dela ut jord bland arbetarna. Dessutom diskuteras beslut om att höja lönerna, ge längre semestrar och förbättra transporterna. Vid de förhandlingar om fortsatt utvecklingssamarbete som just nu pågår i Hanoi den 28-31 maj ställer Sverige som villkor för fortsatt stöd till skogsdelen av Vinh Phu-projektet efter våren 1986 att villkoren för skogsarbetarna märkbart skall ha förbättrats. Sverige har vid upprepade tillfällen framfört att ockupationen av Kampuchea strider mot folkrätten och att Vietnams trupper måste dras tillbaka. Detta framförs också under nu pågående biståndsförhandlingar.

Fru talman! Mina frågor till utrikesministern är ställda därför att jag tyckte det var viktigt att få klarlagt inför kammaren vilka regeringens avsikter beträffande Vietnambiståndet är — vi har ju i vår haft många tråkiga debatter om det biståndet. Min fråga var om det kommer att ställas några villkor från svensk sida i de förhandlingar som nu äger rum. Jag kan inte finna annat än att utrikesministern svarar nej på båda mina frågor. Utrikesministern säger att frågan om tvångsarbete inte kommer att klarläggas — något sådant villkor kommer inte att ställas. Och kriget i Kampuchea kan få fortsätta som förut. Jag skulle då vilja erinra utrikesministern om den debatt som vi hade den 4 februari i år, där två av mina borgerliga kollegor agerade tillsammans med mig. Pär Granstedt krävde besked från utrikesministern om att avtal inte skulle ingås innan situationen beträffande tvångsarbete var klarlagd. Och Rune Ångström gjorde det i mitt tycke mycket viktiga påståendet att när man lämnar hjälp till ett krigförande land — Vietnam är ett krigförande land — är det svårt att värja sig mot anklagelsen att den hjälpen bidrar till att höja landets krigspotential. Det är svårt att värja sig mot de anklagelserna också därför att Sveriges bistånd är av så stor omfattning. Jag skulle gärna vilja att utrikesministern här lämnade besked till kammaren och till Sveriges folk om omfattningen av det avtal som nu diskuteras — de summor som det gäller. Jag var själv med vid ett styrelsesammanträde i SIDA, där det framgick att de totala åtagandena skulle röra sig om 868 milj.kr. och att man återigen diskuterade ett avtal med en längd på fem år. Det är naturligtvis bra att de materiella förhållandena för kvinnorna i skogen förbättras — jag delar utrikesministerns glädje över detta. Men låt mig citera Sigvard Bahrke, som känner dessa frågor mycket väl, då han arbetar i Vietnam och är ansvarig för den svenska delen av projektet. Han säger: ”Skor, myggnät, dambindor och allt sånt praktiskt som begärs i rapporten ska vi förstås ordna, men det är ju en sorts ”kosmetika”. De tunga frågorna är ju löneformerna och graden av tvång i skogen. Det är inte vårt ”bord”.” Jag menar att det — i allra högsta grad — är den svenska regeringens bord. Den svenska regeringen har en skyldighet att i samtalen med regeringen i Hanoi kräva att arbetskraften i skogen icke är tvångsarbetare utan arbetar på rimliga, fria villkor. Det är en skyldighet för Sverige som demokrati.

Fru talman! Termen tvångsarbete kan alltid diskuteras. Det finns ju inte precis någon ordnad arbetsförmedling i Vietnam. Det vi har arbetat för i överläggningarna med Vietnams regering är att man skall komma fram till bestämda, kontraktsbundna tider, ordna ledigheter och skapa modernare ersättningssystem. Därtill har vi också diskuterat en mängd praktiska anordningar i form av bättre bostäder och bättre livsmedel samt vad kvinnorna i övrigt behöver. Att kvinnor används i kroppsarbete är inget kännetecken för just Vietnam. Det förekommer i många u-länder. Det förekom på sin tid också i Sverige — i mycket stor utsträckning och relativt sent. I det svar som jag nyss har lämnat i kammaren har jag framhållit att Sverige ide förhandlingar som nu pågår i Hanoi har ställt som villkor för fortsatt stöd till skogsdelen i Vinh Phu-projektet att förhållandena för skogsarbetarna märkbart skall ha förbättrats redan nästa år. Då har vi möjlighet att på nytt överväga denna fråga. När det gäller Vietnams krig i Kampuchea har vi för Vietnam klargjort nödvändigheten av att man efterkommer FN:s resolution om tillbakadragan de av alla stridande styrkor från Kampuchea, däribland Vietnams. Vi har inte accepterat Vietnams resonemang om att styrkorna skulle vara nödvändiga för att hålla Pol Pot-regimen tillbaka.
Fru talman! Jag kan inte tro att utrikesministern, som gammal TCO ordförande, inte kan se, känna eller veta skillnaden på frivilligt arbete och tvångsarbete. Naturligtvis är de materiella villkoren ytterligt väsentliga, men detta, utrikesministern, är en fråga om mänskliga rättigheter. Jag menar att Sverige har visat flathet i förhandlingarna beträffande Vietnambiståndet. Det är bara att konstatera vår oförmåga att ställa villkor och få människorna i Hanoi att respektera våra synpunkter. Samtidigt skall vi alltså, enligt uppgift, förse Hanoiregimen med nära 900 milj.kr. — jag hoppas att utrikesministern kanske kan korrigera mig på denna punkt och berätta något om vad regeringen nu förhandlar om. Det är hans skyldighet att informera kammaren om detta. Det är ganska fantastiskt att utrikesministern inte kan se den väsentliga skillnaden mellan mänskliga rättigheter — frivilligt valt arbete — och förbättrade materiella förhållanden. Min fråga till utrikesministern måste återigen bli: Kommer ett avtal att ingås innan situationen för kvinnorna i skogen klarlagts? Utrikesministern vet naturligtvis mitt partis ståndpunkt: Så länge kriget i Kampuchea pågår och Vietnam icke visar några tecken på att vilja dra tillbaka sina trupper bör u-hjälpen till Vietnam avvecklas. Det är klart för oss moderater att så måste ske, men jag har till utrikesministern många gånger ställt frågan om det är socialdemokratisk politik att omfattande svenskt bistånd skall utgå till krigförande länder.
Fru talman! Jag håller för övervägande sannolikt att ett avtal kommer att ingås och att det avtalet kommer att innebära att vi fortsätter att driva ett centralsjukhus i ett län i Vietnam, att vi fortsätter att upprätthålla ett barnsjukhus och att vi även fortsätter att bidra till pappersframställningen där. Hur mycket Margaretha af Ugglas än tror att man genom indragen hjälp till sjukvård skall kunna förbättra villkoren för skogsarbetarna i Vietnam så är det inte den vägen vi kommer att gå. Det är på övertygelsens väg vi finner större möjligheter än genom det hot riktat mot människors liv och hälsa som Margaretha af Ugglas här har framträtt med.
Fru talman! Men det är ju utrikesministern som befinner sig i den situationen att han kan ge förhandlingsinstruktioner som innebär att Sverige ställer villkor — skall ett stort och omfattande bistånd återigen utgå måste tvångsarbetet upphöra. Utrikesministern befinner sig i den situationen.

Fru talman! Tore Nilsson har frågat mig om regeringens möjligheter att ingripa som svar på de kristnas vädjan med anledning av situationen i södra Libanon. Inbördeskriget i Libanon har pågått i tio år. Under detta krig beräknas mer än hundratusen människor både kristna och muslimer ha dödats. Efter de senaste striderna kring Saida är det lätt att förstå den oro många känner för de kristna i södra Libanon. Ett stort antal civila kristna, däribland många kvinnor och äldre, dödades i samband med dessa strider. Flera tusen kristna rapporteras ha flytt från området. Bakgrunden var att kristen milis, som stått i opposition mot Libanons kristne president, av muslimsk milis drivits tillbaka från Saidas utkanter till den kristna staden Jezzine. Dessförinnan hade den kristna milisen utsatt särskilt de palestinska lägren vid Saida för ett intensivt artilleribombardemang, som dödat många palestinier och tvingat tusentals människor att överge sina hem. Mönstret av våld och motvåld är på ett tragiskt sätt etablerat i Libanon. Alla grupper i Libanon, oavsett religionstillhörighet, har drabbats av detta. De viktigaste libanesiska grupperna måste själva sinsemellan komma överens om försoning och en politisk rekonstruktion av sitt land. Svensk medling kan endast övervägas om Libanons regering begär en sådan. Den kan heller inte genomföras om inte alla parter önskar sådan medling. Utsikerna för en utomstående part som Sverige att nå framgång i en sådan medling får betraktas som mycket begränsade. Den svenska regeringen har fortlöpande kontakter med de viktigaste parterna i det libanesiska inbördeskriget och har därvid självfallet uppmanat till måttfullhet och försoning. Sverige har under åren ofta i FN tagit upp situationen i Libanon. Vi har där uttalat oss för vikten av att Libanons suveränitet och territoriella integritet respekteras. Vi har också uppmanat alla främmande styrkor som den libanesiska regeringen inte vill ha i landet att lämna Libanon. Sverige har därtill försökt främja en fredlig utveckling genom att bidra till FN-styrkan i södra Libanon, UNIFIL, med ett sjukhuskompani. Detta sjukhuskompani har även betjänat civilbefolkningen i området, såväl kristna som muslimer. Till detta kommer att svenska FN-observatörer verkar i landet. Sedan Israels invasion i Libanon i juni 1982 har Sverige bidragit med ca 60 milj.kr. i humanitärt bistånd till den drabbade civilbefolkningen. Hjälpen har utgått till krigsdrabbade människor oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Min fråga framställdes den 8 maj, alltså för tre veckor sedan, när det förekom en rad skakande uppgifter om tillståndet för de kristna i södra Libanon. Risken för blodbad nämndes, och 150 000 kristna var hotade av förintelse enligt deras egen utsago. De hade vänt sig till Sverige, till kyrkor och samfund, med vädjan om hjälp. Det fanns uppgifter i pressen om att man väntade att UD skulle göra någonting. Det svar jag fått av utrikesministern är långt och klargörande som beskrivning, och jag är tacksam för det. Jag tror också att det är värdefullt att detta finns nedtecknat så här konkret och klart. Under tiden sedan jag ställde min fråga har ingen förbättring skett och inga lösningar presenterats, men i pressen kommer det ständigt nya uppgifter från Libanon. Även om det nu framför allt är striderna mellan olika grupper av muslimer som ständigt kommer i fokus, är det fortfarande så att även de kristna upplever ohyggliga dåd. Vi kunde t.ex. i förra veckan läsa att en bilbomb dödade minst 60 personer. Skolbarn fanns bland offren, och detta inträffade just i den kristna delen av landet. Jag tycker att svaret i sak är nedslående då det gäller möjligheterna för Sverige att göra någonting. Jag måste fråga om utrikesministern verkligen menar att svaret är realistiskt. Sverige har ju mycket gott renommé och har nästan framställts som den nation vars regering har den största möjligheten att göra något i problematiska och svåra situationer. I svaret står det att det är omöjligt att göra någonting utan att alla parter är med på det. Det är väl i sak riktigt, men jag menar att det går att komma i kontakt med de olika parterna och grupperna, om den svenska regeringen gör ett försök därtill. Jag förstår visserligen att möjligheterna kan vara begränsade, men möjligheter finns dock. Jag är tacksam för vad som står i svaret om att regeringen fortlöpande har kontakter med de viktigaste parterna, och jag är också glad över att det utgår svensk hjälp. Senast i dag omtalas i pressen att det är svårt för hjälporganisationerna att komma in i landet. Även från den synpunkten borde det vara av intresse och mycket behjärtansvärt om den svenska regeringen kunde göra något, så att offren verkligen får hjälp när hjälpen finns i närheten. Tack än en gång för svaret!

Fru talman! Jag vill endast bekräfta vad Tore Nilsson här har framhållit om vikten av att vi håller kontakt med de olika parterna i den här konflikten, och framför allt att vi försöker hålla kontakt med Libanons regering, som vi önskar skall ha kapacitet att upprätthålla sin auktoritet i landet. Men en medlingsinsats förutsätter alldeles uppenbart för det första att Libanons regering vill ha en sådan insats och för det andra att de övriga parter mellan vilka medling skall utföras är beredda att engagera sig för det på ett positivt sätt. Vårt bistånd i form av UNIFIL fortsätter. Vi har nyligen utlovat ytterligare ett sex månaders uppdrag där, och det förefaller som om det svenska sjukhuskompaniet är den del av FN-styrkorna som verkligen utför ett effektivt arbete. En förstärkning av UNIFIL:s insatser skulle också kunna förekomma efter Israels evakuering från Libanon.

Fru talman! Jag tackar också för de kompletterande upplysningar som utrikesministern nu har lämnat. Jag påstår inte alls att den svenska regeringen har gjort för litet eller ingenting — långt därifrån. Jag vet att situationen är förtvivlad och att det är mycket svårt att göra någonting. Det är väl riktigt, det som sägs i svaret och som ytterligare underströks av utrikesministern, att ”Svensk medling kan endast övervägas om Libanons regering begär en sådan.” Men jag, som nu inte är expert på utrikesfrågor, måste som lekman få ställa mig frågan om den libanesiska regeringen har klart för sig möjligheten att vända sig till Sverige. Den regering som finns i Libanon har stora svårigheter och problem som kanske överstiger de flesta andra regeringars. Jag förutsätter att Sverige, om det skulle komma en vädjan, verkligen griper in och gör en insats och att ytterligare åtgärder vidtas så att den humanitära hjälpen verkligen når fram till människorna. Jag förutsätter också att det från svensk sida vädjas om att de ambulanser som finns i närheten inte förhindras att ta hand om offren för de strider som just nu pågår och att det på annat sätt görs någonting för att det humanitära biståndet verkligen når de offer som så väl behöver det.

Fru talman! Ingemar Eliasson har frågat arbetsmarknadsministern dels av vilken anledning medlingskommissionen inte omedelbart underrättades om överläggningen mellan statsministern och TCO-S, dels om arbetsmarknadsministern anser att statsministerns agerande var ägnat att understryka regeringens förtroende för medlingskommissionens arbete. Eftersom frågan gäller min roll i upplösningen av TCO-S-konflikten finner jag det naturligt att jag besvarar den.
Torsdagen den 16 maj uppmanade arbetsmarknadsministern medlingskommissionen i konflikten mellan SAV och TCO-S att kalla parterna till överläggning för att sondera möjligheterna för ny medling. Arbetsmarknadsministern yttrade då att vissa indikationer framkommit som tydde på att ny medling kunde bli framgångsrik. Det har senare framkommit att statsministern dagen innan, dvs. onsdagen den 15 maj, haft överläggningar med ledningen för TCO-S i syfte att klarlägga utsikterna för medling mellan parterna. Informationen om denna överläggning gavs inte till medlingskommissionen förrän söndagen den 19 maj, sedan uppgifter om överläggningen läckt ut till pressen. Det kom då att skapa stark irritation i medlingsarbetet.
Medlingskommissionens ordförande informerades förtroligt genom min försorg redan under fredagen i samband med att kommissionen inledde sina sonderingar hos parterna. Det påstående som den första frågan bygger på — nämligen att medlingskommissionen informerades först söndagen den 19 maj och genom massmedia om mitt sammanträffande med TCO-S ledning — är alltså felaktigt. Därmed blir svaret på den andra frågan ett otvetydigt ja.
Av vilken anledning underrättades inte medlingskommissionen omedelbart om överläggningen mellan statsministern och TCO-S?
Jag vill också tillägga att medlingsarbetet, som ledde till att konflikten avvecklades, bedrevs på ett sedvanligt och mycket skickligt sätt och under fullt och uttalat förtroende från regeringen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret. Jag ställde två frågor till arbetsmarknadsministern. Statsministern svarar. Jag känner mig hedrad. Jag frågade arbetsmarknadsministern, eftersom det är hon som har att handlägga frågor som rör medling i arbetstvister. En av mina frågor rör regeringens förtroende för medlarna i konflikten mellan SAV och TCO-S. Nu ligger det nära till hands att utvidga med frågan om statsministerns förtroende för sin arbetsmarknadsminister. Årets avtalsrörelse kan ju uppvisa en sällsynt och skrämmande provkarta på inblandning i det fria förhandlingsspelet från regeringens sida. Jag har koncentrerat mina frågor till det speciella inhopp i konfliktens slutskede som statsministern stod för. Det var anmärkningsvärt av flera skäl. Jag vill emellertid först slå fast det självklara i att statsministern måste hålla sig välinformerad om konfliktens förlopp och — om så befinns nödvändigt — göra detta genom direktkontakt med parterna. Men kontakterna den beramade onsdagskvällen utvecklade sig uppenbarligen till något mycket mer än information. Av statsministerns och TCO-S ledningens egna uttalanden framgår att då träffades de facto överenskommelsen mellan staten som arbetsgivare och TCO-S. När informationen om detta så småningom spreds inom SAV, väckte det stark irritation. Regeringens egna förhandlare kände sig naturligt nog överkörda. Och medlarna fick enligt flera uppgifter vetskap om statsministerns möte med TCO-S-ledningen först genom tidningarna på söndag eftermiddag, dvs. fyra dygn senare. Varför betedde sig statsministern och regeringen så? Nu säger statsministern att medlarna fick information redan under fredagen. Här står alltså uppgift mot uppgift. Hur kan så motstridiga uppgifter uppkomma i en så enkel fråga? Av vilket skäl anser statsministern att vi skall sätta mer tilltro till statsministerns uppgifter än till kommissionens ordförandes uppgifter? Oavsett hur det förhåller sig, om informationen lämnades söndag eller fredag, var det sent också på fredagen. Varför fick inte kommissionens ordförande reda på överläggningen under torsdagen, då arbetsmarknadsministern anmodade kommissionen att återuppta medlingen? Hon hade nämligen, som hon sade, fått vissa indikationer på att medling nu kunde lyckas. Varför visades inte kommissionen så stort förtroende att den redan under torsdagen fick reda på vad som förevarit? Arbetsmarknadsministern var väl informerad om statsministerns möte? Det är oerhört viktigt att en medlingskommission har regeringens förtroende för sin svåra uppgift. Den skall självfallet hålla regeringen underrättad. Men regeringen måste också visa respekt för en kommissions integritet och självständighet. Det är särskilt viktigt när regeringen kan misstänkas blanda ihop sina roller som statsmakt och arbetsgivare. I detta fall inte bara föll statsministern kommissionen i ämbetet — han övertog det också. Kommissionen fick leva i okunnighet härom i flera dagar. På frågan om varför statsministern gjorde detta har det inte getts något tillförlitligt och tillräckligt svar.

Fru talman! Ingemar Eliasson trasslar till det för sig. Först säger han att uppgift står mot uppgift. Det är självklart att en medlingskommission under pågående medling dementerar alla påståenden som står i tidningarna. Det tillhör spelets regler. Det svar som jag nu har avgett till herr Eliasson är naturligtvis avstämt med medlingskommissionen. Det är alltså inte alls fråga om att uppgift står mot uppgift, utan uppgifterna är helt samstämda. Därefter övergår herr Eliasson till nästa fas och säger att det var förskräckligt att medlingskommissionen inte underrättades på torsdagen.

Så fort medlingskommissionens ledamöter inlett sitt arbete fick de information, och de har förklarat sig nöjda med det. Det behövdes sedan tre dagars utomordentligt hårt arbete av medlingskommissionen för att nå fram till en lösning på alla de utestående frågorna, vilket understryker att det jobbet inte alls är utfört genom mitt samtal med TCO-ledningen. Det återstår bara att fråga: Varför är herr Eliasson så missnöjd med att vi på detta sätt genom insatser från olika håll fick slut på konflikten?
Fru talman! Mitt syfte är att försöka klara ut och inte att trassla till, men statsministern vägrar att hjälpa till i den uppgiften. Det var inte så att medlingskommissionens ordförande undvek att svara på den här frågan under medlingen, utan det var dagen efter och samma dag som upplösningen skedde som han uttalade sig i flera tidningar. Enligt Expressen berättade han att han blev mycket förvånad när han på söndagseftermiddagen fick veta att statsminister Olof Palme på onsdagskvällen hade hemliga överläggningar med TCO-S. Jag skulle inte behöva använda tidningsuppgifter utan mycket mera direkta källhänvisningar för att bekräfta att det var den uppgift som medlingskommissionen gav. Men om vi nu utgår från statsministerns uppgift om att information gavs på fredagen — och låt oss göra det — så återstår frågan: Varför kunde inte arbetsmarknadsministern, som ju till skillnad från statsministern arbetade under torsdagen, ge medlingskommissionens ordförande denna information? Arbetsmarknadsministern sammanträffade uppenbarligen med kommissionens ordförande för att anmoda denne att återuppta medlingen, för hon hade — som hon sade — fått ”vissa indikationer”. Då måste jag fråga statsministern: Betydde detta med ”vissa indikationer” att statsministern åtminstone hade talat om för arbetsmarknadsministern att detta möte på onsdagskvällen hade gått av stapeln? Och om så var fallet, varför kunde arbetsmarknadsministern inte vidarebefordra den här uppgiften till medlingskommissionens ordförande? Om syftet var att underlätta medling, var då inte uppgifterna av så stor betydelse för medlingskommissionens ordförande, att han omedelbart borde ha fått kännedom om vad som skedde den ifrågavarande onsdagskvällen? Här finns en fråga obesvarad, och om statsministern vill medverka till att skapa klarhet över vad som hände, har han nu ett gyllene tillfälle.

Fru talman! Det är bra att herr Eliasson rejält slår till reträtt — men det kanske inte sker i så väldigt ordnade och eleganta former. Herr Eliasson kunde ju lätt att ha tagit reda på av medlingskommissionens ledamöter själva, att de fick information om detta i samband med att de inledde sitt faktiska arbete på fredagen. Och dessförinnan var det inte nödvändigt att de hade uppgiften, utan det räckte att de på torsdagen via telefon fick indikationer om att medling var meningsfull. Det var den saken jag klarade ut vid samtalet — att jag fann att det förelåg sådana ståndpunkter hos parterna, att det var meningsfullt med medling. Jag återkommer till detta: Här fick vi slut på en mycket kostsam arbetskonflikt — genom insatser av medlare, genom insatser av oss andra — och herr Eliasson är bara sur! Var det så lockande för er att denna konflikt skulle fortsätta att tära på landets ekonomi, att när den tog slut skall ni vara så illa sura?
Fru talman! Jag slår inte till reträtt, men jag vill gärna tro att statsministern talar sanning när han säger att kommissionen fick information under fredagen. Kvar står emellertid att kommissionens ordförande själv säger att denna information gavs på söndagen. Dock skall jag inte åberopa ett vittne som inte är närvarande. Jag kan endast säga att jag inte har dessa uppgifter bara från tidningarna. Men låt oss godta statsministerns uppgift att information gavs under fredagen. Då kvarstår följande fråga obesvarad: Varför har inte arbetsmarknadsministern i så stor utsträckning statsministerns förtroende att denna information kunde ges direkt till medlingskommissionens ordförande under torsdagen, då arbetsmarknadsministern och han uppenbarligen hade samtal? Anledningen till att det här har betydelse är ju att regeringen under hela denna avtalsrörelse har visat en sällsynt förmåga att blanda ihop sin roll som statsmakt och sitt ansvar för staten som arbetsgivare. Det skedde uppenbarligen i utomordentligt hög grad under den ifrågavarande onsdagskvällen. Det är skada att landets statsminister inte förstår att det för eftervärlden behöver klaras ut var gränsen går mellan statens ansvar som statsmakt och dess ansvar som arbetsgivare.
Fru talman!

Svaret är nej.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Jag har framställt min gammaldags ”enkla fråga” på ett sådant sätt att den skulle kunna besvaras just med ett ja eller ett nej. Jag antar att ett ja hade inneburit att statsministern känt ett behov av att utveckla svaret. Det viktiga är emellertid att svaret klart och koncist redovisas utåt. Uppgiften att ”kratta i manegen” eller bana väg för upplösningar i avtalskonflikter tillhör inte de vanliga arbetsuppgifterna, och det är därför viktigt att vi får klarhet genom fakta. Vidare ville jag med min fråga påvisa riskerna för att ”löften” tolkas in i hemliga samtal. Det har funnits sådana tendenser, och också därför är svaret viktigt. Uppgifter i frågan har för övrigt influtit på Dagens Nyheters debattsida redan i lördags-— ju förr, desto bättre. Jag vill tacka även för det, eftersom det var ett utförligare svar än det jag fått i dag. Inlägget hade emellertid samma innebörd, och jag vill gärna citera en nyckelmening i sammanhanget. Statsministern säger där: ”Däremot begränsas de statsanställdas löneutrymme 1986 av ett ”överhäng” som finns i gällande tvåårsavtal. Kompensationsförhandlingarna har inte ändrat på det förhållandet.” Låt mig ta upp ytterligare en fråga som jag tycker är viktig och som väl knyter an till min frågeställning. Bland de icke-materiella ting som kan åberopas finns anledning att diskutera den kedja av omständigheter och förutsättningar som skapades i årets förhandlingar på det statliga området fram till upplösningen. För att här återknyta till min fråga: Ser statsministern riskerna med en utveckling mot att man går förbi alla led i förhandlingsprocessen och vänder sig direkt till ”sista instans”? Delar Olof Palme min uppfattning, att det i så fall är en olycklig utveckling och att en sådan inte bör bli praxisbildande?